Herr talman! Vi går över till ärendet som handlar om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Det är en glädje för mig som kristdemokrat att vi har så stor uppslutning kring detta i socialutskottet och att det nu kommer att träda i kraft den 1 juli 2018. Vi vill ju alla att vi ska få vara som den 104-åriga dam jag träffade här i riksdagen för några månader sedan, som tyckte att det var härligt att leva och en glädje att ha fått bli så gammal. På det boende där hon bodde såg hon till att regelbundet få hjälp att ta sig till frisören och lägga lockarna, som hon alltid gjort. Tänk att få känna den glädjen fast den egna kroppen börjar svika lite grann och alla funktioner inte riktigt hänger med hela vägen. Det finns i dag möjligheter att få en biståndsbedömning och att få insatser i form av hemtjänst så länge du bor hemma. Men detta är ofta ganska krångligt, och det finns ett motstånd. En del avstår från att söka, och ibland blir man nekad fast man har bedömt att behovet finns. Vi vill se en större tillit till den enskilde som börjat komma upp i åren något och känner att man inte längre klarar av det man behöver för att kunna leva sitt liv. Man ska kunna få hjälp att bryta isoleringen eller få andra insatser som gör att man kan fortsätta att känna sig trygg i sitt eget hem. Det kan handla om hjälp med lite inköp eller ärenden på posten eller banken, fysiskt eller kanske digitalt. Man kan behöva hjälp med att laga till måltider eller kanske få hem matlådor, eller få ett trygghetslarm. Om man har börjat bli så skröplig att de anhöriga får bära ett tungt lass kan de behöva få hjälp med avlastning. Alla dessa insatser kommer med detta lagförslag att vara möjliga utan en föregående biståndsbedömning. I stället sätter kommunen ramen och säger: Detta är vad vi kan erbjuda när du bedömer att behovet finns. Inom den ramen ska du själv också ha stort inflytande och möjligheter att styra. Det kan vara så att det den ena dagen är hjälp med städningen som behövs. Barn och barnbarn kanske känner att det är bra att du inte längre klättrar på stegen för att komma åt de där fönstren. Risken att falla är stor, med skador för både dig och samhället som konsekvens. En annan vecka är det just att komma till frissan som är det viktiga, eller att få hjälp att läsa den där intressanta artikeln i tidningen som du inte riktigt längre klarar av att läsa själv. Ramen ska sättas, men det ska vara den enskilde som har inflytandet. Detta blir möjligt med den lagstiftning vi nu kommer att besluta om, och det är glädjande. Från Kristdemokraternas sida hoppas vi att vi kan gå i motsvarande riktning också när det gäller möjlighet till anpassat boende. De som är årsrika och har kommit upp i 80-årsåldern ska själva kunna säga: Nu är det dags; nu är jag inte längre trygg i mitt eget hem. Ensamheten kanske har blivit för stor, eller så finns det något annat skäl som gör att man känner att man behöver komma in i en annan gemenskap med en annan trygghet för att kunna leva resten av sina dagar i det man kan kalla sitt eget hem.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
Herr talman! Äldreomsorgen har blivit en stor fråga denna mandatperiod, och vi har genomfört mycket som är bra för våra äldre. Men även i den här valrörelsen talar alla partier helt plötsligt om allt gott man vill för våra äldre. Äntligen har denna fråga blivit viktig! Vi står inför stora utmaningar, och vi vet att vi alla glädjande nog blir betydligt äldre än våra föräldrar blev. Den nuvarande generationen kommer att ställa allt högre krav på hur vi vill ha det. För att vi ska få en så bra omsorg som möjligt, där människor också känner att de är delaktiga, behöver vi förändra en hel del. Vi måste framför allt ge möjlighet till mer egentid och till att få bestämma mycket mer själv när man blir äldre, så att man kan fortsätta att leva ungefär på det sätt som man gjort innan kroppen blev lite skröplig och man behöver lite hjälp i vardagen. Herr talman! Nu lägger vi fram ett väldigt bra förslag, som är ett kliv i rätt riktning. Det här förslaget innebär nämligen att socialnämnderna ute i kommunerna kan erbjuda hemtjänst utan att man först gör en traditionell, regelrätt prövning och en krävande utredning av om man ska få hemtjänst eller inte och vad den i så fall ska innehålla. Man kommer alltså med detta förslag att kunna erbjuda enklare äldreomsorg, och den enskilde är med och bestämmer vad omsorgen ska innehålla. Det kan vara service i form av praktisk hjälp med skötsel av bostaden. Det kan vara inköp eller ärenden till post eller bank, eller hjälp med matlagning. Det kan handla om ledsagning eller andra insatser för att bryta isoleringen. Den äldre ska också kunna vara med och påverka insatserna så att de blir betydligt mer flexibla. Om det är soligt en dag och man känner att man vill ta en promenad i stället för att få städning, eller om man känner för att gå till frisören, kan man som äldre byta så att man kan göra det man känner för. Kommunen får i och med den här nya lagen alltså befogenheter att utveckla nya former och erbjuda service och omsorg till äldre kvinnor och män. Detta tar inte bort den äldres rätt att välja att få en traditionell utredning utförd och få behovet av bistånd och hemtjänst prövat, med ett beslut som kan överklagas om man inte är nöjd. Fördelarna med förslaget är många. Ofta väntar äldre lite för länge och märker kanske inte själva när de behöver hjälp. Ofta är det anhöriga som får stöta på. Då ska det vara enkelt att få den där första, enkla hjälpen och få lite stöd i vardagen. Inte sällan sätts hjälpen in lite för sent. Vi vet att ju tidigare äldre får hjälp, desto längre kan de hålla sig pigga och friska. Med detta enkla sätt behöver man inte heller vända ut och in på sig i en stor utredning. Inte minst viktigt är det att man kan minska rejält på administrationen och kommunens utgifter, då det kostar att utreda detta gediget. De pengar som man sparar eller minskar ned på ska läggas direkt på verksamheten ute hos de äldre. Detta är otroligt viktigt. Denna modell har prövats i Linköping under sex år, men det visade sig att den inte var laglig och klarade det regelverk som finns i dag. Men det nya arbetssättet visade sig vara mycket bra. Alla var nöjda, både de som utförde tjänsterna och de som fick dem. Nu lägger vi därför fram ett lagförslag, som dock är valfritt för kommunerna att genomföra. Vi fattar beslut här i morgon, förmodligen, och lagen kommer att gälla redan från den 1 juli. Jag hoppas verkligen att alla kommuner är med på tåget från start och erbjuder sina äldre invånare detta. Det finns en reservation från Sverigedemokraterna, som säger nej. De känner att det kan bli lite för olika ute i kommunerna och att man kan få olika hjälp. Jag tycker att det är en helt annan fråga. Det som finns i dag - hur man beslutar - är lika olika och har inget med detta att göra. Jag tycker inte att vi ska förhala det här, utan självklart ska vi säga ja till det. Vi säger ja. Vi vill att våra äldre så snabbt som möjligt ska få möjlighet till enklare och snabbare hemtjänstinsatser i sin kommun. Herr talman! Vi yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på motionen.

Herr talman! Jag ska fatta mig relativt kort. Efter en lång dag vill nog många av oss komma ut i det fina vädret. Först vill jag säga att vi inte är emot förslaget. Vi yrkar inte avslag på propositionen över huvud taget. Vi har dock en reservation, då vi vill ha ett tillägg till propositionen. Vi delar med andra ord intentionen i propositionen. Vi är helt övertygade om att detta kan bidra till ökat självbestämmande och ökad delaktighet för de äldre. Vi delar också synen i propositionen att bistånd till äldre ska ges på ett så enkelt och resurseffektivt sätt som möjligt. Det innebär att kommunen inte ska behöva lägga så mycket resurser på onödig administration, men det handlar också om att mötet med kommunen inte ska upplevas som invecklat, utdraget eller integritetskränkande för den äldre. Man ska komma ihåg att ett enkelt och lättillgängligt förfarande kan bidra till att den äldre inte drar sig för att kontakta kommunen när det väl är dags att ta steget att be om hjälp och stöd. Vi delar dock Socialstyrelsens och Statskontorets bedömning att det finns en liten risk med lagförslaget, som kan leda till omotiverade ökade regionala skillnader, och att den enskildes rätt till insatser kan komma att variera beroende på var i landet han eller hon bor. Herr talman! Vi menar att för att få en mer jämlik äldreomsorg och minska de regionala skillnaderna bör en lämplig myndighet ta fram nationella riktlinjer om ett förenklat beslutsfattande för hemtjänst för äldre. Vi menar att dessa riktlinjer bland annat bör tala om vilka insatser som är lämpliga att tillhandahålla utan föregående behovsbedömning och för vilken målgrupp. Syftet med de nationella riktlinjerna bör vara att ha fokus på en jämlik och jämställd äldreomsorg. Vi yrkar med andra ord bifall till reservation 1.